Herr talman! I detta betänkande från skatteutskottet behandlas vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1988. I propositionen 1985/86:160 föreslås smärre förändringar, och i utskottet har vi varit i stort sett överens, eftersom reglerna i fråga om de aktuella fastighetstyperna hyreshus och industrienheter m.m. i stort sett fungerar väl. I fråga om småhusen, som skall taxeras vid 1990 års allmänna fastighetstaxering, innebär förslaget däremot större förändringar med översyn av de formella och materiella reglerna och förenklingar av systemet. Avsikten är att det skall bli en parlamentarisk översyn. Det tycker vi är bra, eftersom man då får se över reglerna ordentligt. I en motion har jag föreslagit en förenkling av deklarationsblanketten, så att den vars fastighet inte genomgått några större förändringar sedan föregående allmänna fastighetstaxering endast skall behöva kryssa för en uppgift att ingen förändring sedan föregående taxering skett. Då utskottet i betänkandet haft vänligheten att ge regeringen till känna i anledning av bl.a. min motion vad utskottet anfört rörande en översyn av den allmänna fastighetstaxeringen, är jag nöjd med behandlingen. Det är inte ofta man får en motion så positivt behandlad här i riksdagen. När det däremot gäller frågan om en för riket gemensam taxeringsnämnd för kraftverk m.m. har vi tillsammans med moderater och folkpartister reserverat oss till förmån för en sådan gemensam nämnd. Taxeringen av kraftverk och liknande anläggningar är av lättförklarliga skäl en ganska komplicerad beräkning. Antalet kraftverksanläggningar är inte heller så stort att en taxeringsnämnd i varje län får någon större rutin på denna speciella taxering. Trots att vi anser att man skall decentralisera olika uppgifter så mycket som möjligt tror vi att en för riket gemensam taxeringsnämnd är förutsättningen för att vi skall kunna tillgodose kravet på en likformig och rationell handläggning av dessa speciella taxeringsfrågor. I Prot.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 MEReNeNRNertaR:
Herr talman! Som de övriga talarna här har framhållit skall enligt ett beslut i riksdagen 1985 den allmänna fastighetstaxeringen fortsättningsvis genomföras vartannat år och indelas i tre områden. På det viset får vi en omloppstid på sex år. I den proposition, nr 160, som utgör underlag för skatteutskottets betänkande nr 44 föreslås vissa detaljändringar. Som framgår av betänkandet sker taxeringen av det första området 1988 och omfattar då hyreshus-, exploateringsoch specialenheter. 1990 taxeras småhus och 1992 lantbruksenheter. I anslutning till behandlingen av propositionen har utskottet också haft att behandla nio motioner, som alla berör fastighetstaxeringen. Utskottet är enigt beträffande den utredning som skall ha till uppgift att se över de bestämmelser som gäller för taxeringen av småhus 1990. Utskottet ger därför regeringen till känna att arbetet skall utföras av en offentlig utredning med deltagande av företrädare för riksdagspartierna. Samtidigt uttalar utskottet att översynen skall ske på ett skyndsamt sätt och avgränsas till de områden som framför allt gäller taxeringen 1990. På tre punkter har utskottet inte varit överens, och tre reservationer har fogats till betänkandet av den borgerliga oppositionen. I reservation 1 begär moderaterna förslag från regeringen om ändrade regler för den särskilda fastighetstaxeringen. Man vill att omtaxering skall kunna ske under taxeringsperioden om marknadsvärdet förändras. Man anser också att denna taxering skall utgöra grund för särskild fastighetstaxering. Den moderata reservationen är ingen nyhet. Riksdagen har tidigare behandlat denna fråga och då avslagit de yrkanden som framförts i tidigare motioner. Ett bifall till denna reservation skulle innebära att den särskilda fastighetstaxeringen förändrades till en allmän fastighetstaxering. Därför finns det ingen anledning att bifalla reservationen, utan jag yrkar avslag på den. I detta sammanhang kan man tillfoga att en fastighetstaxering föregås av ett mycket omfattande underlag, framför allt i form av statistik. Om svängningarna i marknadsvärdena alltid skulle utgöra skäl för omtaxering, skulle sådana kunna inträffa både uppåt och nedåt under en sexårsperiod. Risken skulle vara att kvaliteten på en sådan fastighetstaxering inte skulle vara så god som man förutsätter att den skall vara. I reservation 2 framför moderaterna och folkpartiet i utskottet åsikten att fastighetsskatt inte skall utgå för exploateringsmark.

Därför är detta förslag inte någon nyhet. Det skulle bara innebära att fastighetsskatt skulle utgå för exploateringsmark i avvaktan på att marken skall bebyggas. Det kommer alltså inte att röra sig om någon längre tidsperiod. Därför yrkar jag avslag på reservation 2. I reservation 3 framför samtliga borgerliga partier att man vill ha en för riket gemensam taxeringsnämnd. Detta yrkande överensstämmer delvis med 1976 års fastighetstaxeringskommittés slutbetänkande. Syftet skulle vara att därmed uppnå en mer likformig och rationell handläggning. Även om syftet med en sådan ordning skulle vara positivt, går det att uppnå samma resultat, om man tillvaratar erfarenheterna av 1981 års fastighetstaxering och samtidigt förstärker med utbildningsinsatser. Det skulle vara olyckligt om man snävade in på denna del av fastighetstaxeringen till att handhas endast av en del experter. Jag tror att man med den breda kompetens som man uppnår om man behåller den gamla ordningen och förstärker resurserna i form av utbildning uppnår motsvarande resultat som om man tillsätter en särskild fastighetstaxeringsnämnd för just detta område. Jag ber alltså att få yrka avslag på reservation 3 och bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Det är ju speciella omständigheter som gör att marknadsvärdena sjunker, Torsten Karlsson. Jag kan inte se några som helst problem förknippade med att utföra en särskild fastighetstaxering på grundval av att marknadsvärdena sjunker i vissa områden och för vissa fastighetstyper. Det kan inte heller finnas några byråkratiska hinder för att få ett bra underlag för fastställande av en ny taxering. Jag tycker att det i frågan om att vidga basen för fastighetsskatten beträffande exploateringsmark hade varit konsekvent av utskottet att tillstyrka regeringens förslag om att inte ta med värdet av sådan mark vid beräkningen av intäkt av schablontaxerade fastigheter. Det hade varit konsekvent, och det hade också medfört en betydligt enklare hantering. Nu ökar man byråkratin. Jag kan inte förstå socialdemokraternas motstånd på denna punkt. Det finns ju, Torsten Karlsson, fortfarande en chans att ändra sig och bifalla den borgerliga reservationen nr 2. Att inte tillstyrka förslaget om en gemensam taxeringsnämnd innebär ju, Torsten Karlsson, inte på sikt någon högre kompetens inom de små taxeringsnämnderna ute i länen. I dessa nämnder fordras det rätt mycket av utbildning, och där fungerar det i praktiken så, som Britta Bjelle påpekade, att man kanske tillkallar experter från andra håll. En sådan högre kompetens skulle man på ett betydligt bättre sätt kunna erhålla genom en gemensam taxeringsnämnd. Det skulle också vara till fromma för de skattskyldiga när det gäller att få en likformig och rättvis taxering.
Herr talman! När det gäller att vidga basen för fastighetsskatten kan man 21 maj 1986 väl inte konstatera annat än att det är olyckligt att göra det på så sätt att man tar med exploateringsmark. Sådan mark är råmark, och man vet egentligen inte hur bebyggelsen på den kommer att se ut. Att i det läget belägga den med fastighetsskatt är bakvänt. När det gäller den särskilda taxeringen är det ju onekligen — som jag i mitt anförande gjorde ett litet försök att redovisa — så att det är oerhört komplicerat att taxera vattenkraftoch värmekraftverk. Det skall dessutom ske en samordning mellan dessa, så att man får en utjämning över landet totalt sett. För att få denna balans krävs både kunskaper och en förmåga till överblickbarhet. Det sägs att detta går bra att genomföra om de enskilda nämnderna ute i länen får utbildning. Jag gjorde faktiskt ett försök att sätta mig in i reglerna för hur denna värdering skulle gå till. Dessa regler är oerhört komplicerade, och det skall mycken utbildning till för att de som skall handskas med reglerna verkligen förstår dem. Dessutom är det fråga om ett fåtal sådana här byggnader och verksamheter ute i landet. Det enda rimliga är att ha en taxeringsnämnd. Även om man tycker att detta är olyckligt rent generellt, är det i just detta speciella fall angeläget.
Herr talman! Problemet med den särskilda fastighetstaxeringen för småhus har ju tillkommit genom att vi kanske har fått en viss avmattning eller t.o.m. sänkning av värdena på dessa fastigheter. Under den tid då det skedde en mycket kraftig uppgång, kunde det emellertid aldrig förmärkas att man ansåg det nödvändigt med omtaxeringar. Jag har här tidigare framhållit att detta är ett mycket grannlaga arbete som kräver mycket goda underlag. Skulle vi införa en mer allmän fastighetstaxering, med ett intervall om sex år, skulle vi genom de förändringar som sker på marknaden ofta få omtaxeringar av fastigheter. Jag tror att detta arbete skulle bli ganska besvärligt.

Skulle det hända finns det naturligtvis möjlighet att ange skäl för att den inte skall bli föremål för fastighetsskatt. När det gäller en särskild taxeringsnämnd för energiområdet vill jag framhålla att taxeringen här sker efter mycket bestämda regler. Det är viktigt att man har en bred kompetens och inte specialiserar detta alltför mycket utan ger möjlighet till en taxering på vanligt sätt.
Herr talman! En omtaxering beroende på sjunkande marknadsvärde gäller inte bara småhus utan alla fastighetstyper. För övrigt blir det inte fråga om någon övergång till allmän fastighetstaxering. Vi har årligen en särskild fastighetstaxering, och den medför inga problem. Den förekommer ju varje år av andra skäl. Föreliggande förslag innebär en smyghöjning av fastighets 139 Vissa frågor inför all skatten. Jag vidhåller att kompetensnivån blir bredare och bättre med en särskild gemensam fastighetstaxeringsnämnd.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 23 behandlas två motioner med begäran om förändring i vattenlagen så att naturvårdsverket skall kunna föra egen talan i vattenmål. I jordbruksutskottets betänkande 1982/83:30 sägs bl.a. att ”yttrande över en ansökan om tillstånd till ett vattenföretag skall inhämtas från olika myndigheter. Bland sådana myndigheter nämns uttryckligen i lagen, beroende på företagets art och inverkan, - ”; här räknas det upp ett antal myndigheter och däribland ”berörd kommun”. I motion Jo801 av mig själv och Per Arne Aglert berörs just en kommuns intressen. Båtforsområdet ligger inom Tierps kommun, och denna kommun har till kammarkollegiet framfört önskemål om att få det avtal som kammarkollegiet träffat med kraftverksintressena upphävt. Jag har förståelse för att utskottet inte kan diskutera ett enskilt fall, som dessutom är föremål för prövning i domstol, men vill ändå peka på vad som sägs i det särskilda yttrande som avgivits av Lars Ernestam och Bengt Rosén. De framhåller där att naturvårdsintressena är av största vikt men anser att den nya lagen, som trädde i kraft den 1 januari 1984, bör få vara tillämplig ännu någon tid innan en utvärdering görs. Jag kan bara hoppas att kammarkollegiet verkligen kommer att följa intentionerna i lagen och samråda med berörda parter när det gäller naturvårdsintressena. Fru talman! Jag har alltså inget yrkande men hoppas att utskottet följer den fortsatta handläggningen av dylika ärenden och också känner att man har

Fru talman! I det här betänkandet behandlas motion Jo802, som jag har väckt tillsammans med Gunnar Thollander och Ing-Marie Hansson. Både den motionen och folkpartimotionen har sin bakgrund i ett konkret vattenvårdsärende i nedre Dalälven i Norduppland. Jag har — vilket framgår av betänkandet — tidigare aktualiserat frågan i en interpellation till justitieministern. Då fick jag medhåll av statsrådet när jag hävdade att naturvårdsintressena skulle vara starkt företrädda också vid mål enligt vattenlagen. I det här betänkandet får jag kraftigt stöd av jordbruksutskottet i samma syfte. Både minister och utskott hävdar genom hänvisning till lagen och dess förarbeten att naturvårdsintressena har en stark ställning, även om naturvårdsmyndigheten inte har egen rätt att föra talan i vattendomstolen.

Problemet är emellertid att kammarkollegiet och domstolen åtminstone inte hittills i fallet Båtforsen levt upp till lagens bokstav och lagstiftarnas intentioner. Myndighetérna har grovt nonchalerat såväl länsstyrelsens naturvårdsenhet som berörd kommun, den ideella naturvården och Sveriges ornitologiska förening. Fru talman! Lagar behövs, och de skall vara starka och klara för att hävda naturvårdens intressen. Men det behövs också lojala och kunniga myndigheter. Den sorgliga historien om Båtforsen som jag redogjorde för i interpellationsdebatten den 8 november 1985 har tyvärr fortsatt i samma stil. Trots att domaren har fått en anmärkning av JK och trots de klara uttalandena från justitieministern fortsätter domstolen och kammarkollegiet att ignorera naturvårdsintressena. Nu sätter jag mitt hopp till att jordbruksutskottets betänkande och riksdagens beslut med anledning därav bättre skall sätta sina spår i myndigheternas fortsatta agerande i detta ärende.

Fru talman! Till att börja med vill jag yrka bifall till reservationen i lagutskottets betänkande 1985/86:28. Därmed yrkar jag också bifall till motionerna L266 och L275. Bakgrunden till dessa motioner är följande. När barn föds utom äktenskapet men där föräldrarna är överens om vem som är far till barnet finns en fördröjning innan faderskapet erkänns av samhället. Denna fördröjning tycker motionärerna är beklaglig. De nämner två exempel på hur det kan gå till när samhället inte kan godkänna faderskapet på faderns och moderns egna erkännanden utan kräver en byråkratisk process. Den ena motionen beskriver ett fall där fadern inte ville fylla i en enligt hans åsikt integritetskränkande blankett. Modern uppmanades då att stämma fadern för att genom dom få honom förklarad som fader. Det andra fallet är en moder som blev sjuk efter barnets födelse. Trots att modern och fadern var överens i faderskapsfrågan kunde detta inte godkännas av myndigheterna. Då modern inte kunde sköta om barnet fick i stället mormodern bli vårdnadshavare under moderns sjukdomsperiod. Vi i folkpartiet tycker att det är beklämmande att det skall vara på detta vis. Vi anser att när föräldrarna är överens om vem som är far till barnet och när fadern är beredd att redan under graviditeten erkänna faderskapet och skriva under ett dokument om detta, borde ogifta föräldrar kunna likställas med gifta i detta hänseende. Vi har svårt att se att det skulle finnas några egentliga problem ifall viljan var tillräckligt god. Man hävdar att det väsentliga här är barnets rätt. Jag tycker nog, fru talman, att barnets bästa är att föräldrarna är överens om vem som är far till barnet. Jag tror att detta skulle kunna göras mycket enkelt, som jag sade nyss. Det är av väsentligt värde om man hävdar barnets rätt och barnets bästa att faderskapet fastställs på ett så obyråkratiskt sätt som möjligt. Utskottsmajoriteten menar att man redan i dag har en rutin som är ganska enkel och inte behöver ta speciellt lång tid. Man hänvisar till att tiden i Malmö sällan brukar överstiga två veckor efter barnets födelse och att tiden kan förkortas ifall man tar kontakt direkt från BB och lämnar vissa uppgifter till socialsekreteraren. Vi menar nog att en far skall vara en far när barnet föds, ifall föräldrarna är överens om detta vid graviditeten. Vi tror att det är det bästa för barnet att det under sin första levnadstid slipper en massa krångel med myndigheterna, ett krångel som inte sällan upplevs som att föräldrarnas integritet åsidosätts. Det skulle vara bra att skapa någon form av faderskapsförklaring, som kunde jämställas med den presumtion som finns när föräldrarna är gifta med varandra. Vi kan inte se några svårigheter att göra en sådan lagändring, utan det vore fullt möjligt. Vi tror att det är bäst för barnet, bäst för fadern och bäst för modern. Jag yrkar som sagt bifall till reservationen.

Fru talman! Jag skall i detta anförande inte beröra den del av lagutskottets betänkande angående vissa faderskapsfrågor som utskottet är enigt om — det står redan i handlingarna. I stället skall jag koncentrera mig på den del där folkpartiet reserverat sig och som gäller fastställande av faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra. Utskottets ställningstagande grundar sig på bestämmelser som finns i 1 kap. föräldrabalken. Där sägs att faderskapspresumtion endast föreligger då föräldrarna är gifta med varandra. Det är alltså bara i dessa fall det tas för givet vem som är far till barnet, nämligen mannen i äktenskapet. Föräldrarna får då också gemensam vårdnad om barnet. När föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom erkännande eller dom. I de flesta fall görs det genom erkännande. Detta skall föregås av en utredning som görs av socialnämnden. Då föräldrarna är sammanboende sker den här utredningen på ett smidigt och enkelt sätt. Lagutskottet har i tidigare betänkanden uttalat att så också skall vara fallet. Inga onödiga frågor skall ställas till paret, utan det skall bara konstateras att de varit sammanboende under konceptionstiden, dvs. då barnet kan ha blivit till, och att de är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Lagutskottet vill också i dag understryka att detta utredningsförfarande med nödvändighet måste ta hänsyn till parternas integritet. När faderskapet sedan godkänts av socialnämnden kan föräldrarna anmäla om de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Socialförvaltningens rutiner är sådana att man skriver till modern och uppmärksammar henne på att faderskapet bör fastställas för det barn hon fött och ber föräldrarna göra ett gemensamt personligt besök på socialförvaltningen. Numera är det också vanligt att föräldrarna efter upplysning från socialnämnden kommer till socialförvaltningen före barnets födelse för att göra utredningen och de nödvändiga underskrifterna. När sedan socialnämnden får besked från länsstyrelsen om att barnet fötts, godkänner man erkännandet och faderskapet blir rättsverkande. Det kan enligt uppgift ta ungefär tre veckor efter barnets födelse innan detta är klart. Vill föräldrarna att förfarandet kortas ner i tid kan de, för att minska tiden mellan barnets födelse och då också fadern kan få vårdnaden, begära att socialnämnden ber om en avisering av barnets födelse direkt från sjukhuset. Bestämmelserna i föräldrabalken om att faderskap skall fastställas då föräldrarna inte är gifta med varandra grundar sig på att det som måste sättas i förgrunden är värnandet om barnets bästa. Det är mycket viktigt för ett barn, livet igenom, att det från början får rätt far. Fru talman! I och med giftermålet mellan två människor blir det känt för samhället att de sammanlever — därav faderskapspresumtionen för gifta föräldrar. Sammanboende är inte på samma sätt officiellt, och ett par kan flytta ihop och separera utan att det blir känt för samhället. En faderskapspresumtion för sammanboende, som folkpartiet tar upp som exempel och skulle vilja föreslå, skulle alltså inte gå att genomföra i praktiken i dag, då det i vilket fall som helst skulle behöva utredas om parterna är sammanboende. Utskottet vill också i detta sammanhang understryka att det är viktigt att samhällets förfarande i dessa fall är sådant att det är rätt man som skriver på faderskapserkännandet, eftersom ett felaktigt erkännande senare kan få mycket olyckliga konsekvenser för barnet. Fru talman! De handläggningsrutiner som vi har i dag beträffande fastställande av faderskap till barn vars föräldrar är sammanboende är alltså mycket förenklade och kan vara mycket snabba. Det behöver bara gå kort tid efter barnets födelse innan det också har en juridisk far och denne kan anmäla att han vill ha gemensam vårdnad om barnet och därigenom få sitt ansvar, sina rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Samtidigt värnar förfarandet barnets bästa. Jag vill alltså hävda att vi har ett enkelt och obyråkratiskt förfarande i dag vid fastställande av faderskap när föräldrarna inte är gifta. Jag vill också påpeka att vi inte längre använder termen ”barn födda utom äktenskapet”. Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 28.

Fru talman! För oss i folkpartiet är det oförståeligt varför sannolikheten skulle vara mindre att man är far ifall man valt att bo under andra former än just äktenskapligt som gifta. Oavsett om man är gift eller ej, om man valt att leva tillsammans och både modern och fadern erkänner vem som är far till det väntade barnet, bör en liknande presumtion kunna fungera som när föräldrarna valt att leva som gifta. Vi anser att det bör ske ett likställande, och vi kan inte se något som helst skäl till att särbehandla föräldrar som valt att låta bli att gifta sig.
Fru talman! Vi får inte glömma att det finns en tredje part när det gäller fastställande av faderskap, och det är barnet. Eftersom vi i dag inte har något ilag myntat samboendebegrepp, är det viktigt att faderskapsfastställelse görs på sådant sätt att vi verkligen vet att det är till barnets bästa — att det är rätt man som fastställs som far. Det är grunden för lagutskottets majoritets uppfattning.

Fru talman! För att ett nytt liv skall bli till krävs — åtminstone än så länge — att en kvinna och en man bidrar med var sin könscell. Detta liv, som så småningom utvecklas till ett livsdugligt foster och sedan till ett barn som väntar på att få lämna moderlivet och testa sin förmåga att andas luft, har självfallet såväl en mor såväl som en far under hela denna process. Inte någon kan väl nu förneka det ytterst väsentliga i att de blivande föräldrarna bägge förbereder sig för att bli far och mor, för att på bästa sätt kunna ta hand om det nya livet. Många vill följa havandeskapets utveckling tillsammans, lyssna till barnets hjärtljud, sjunga vaggvisor om kvällarna för magen och kanske gå på kurs för att tillsammans kunna genomföra en bra förlossning. I en tid av många skilsmässor framstår det som oerhört väsentligt att både fadern och modern tar sitt fulla ansvar, inte minst känslomässigt, för det väntade barnet. De som tidigare hånat de s.k. velourpapporna för ett ökat engagemang i sina barn får förhoppningsvis känna sig alltmer ur takt med tiden. Men under hela väntetiden innan barnet är fött, och under själva det ögonblick då barnet först ser dagens ljus, ja t.o.m. upp till flera månader efter födseln har barnet bara en mor, åtminstone i de fall där föräldrarna inte är gifta. Detta gäller enbart rent juridiskt sett, förstås, för biologiskt sett skulle ju barnet inte existera om det inte funnits en biologisk far. Trots sin juridiska icke-existens beter sig de flesta ogifta pappor i normalfallet som om de faktiskt vore pappor. Men de vet ännu inte om de kommer att godkännas som far till sitt eget barn. Inte ens om de undertecknat ett erkännande om faderskap i god tid före födseln, inte ens om modern med bevittnad namnteckning intygat att fadern är fader till det väntade barnet, blir han pappa när barnet föds. Det är just när barn föds som våra könsroller tar särskilt tydlig form. I det här fallet skänker lagen modern en utomordentligt tung roll. Lagen talar klart om hur könen bör fördela sitt ansvar för barnen. I normalfallet spelar detta kanske ingen direkt, konkret roll för hur pappa och barn börjar sitt liv tillsammans. De flesta fäder brukar nämligen strunta i att de inte är fäder, utan uppträda som om de redan vore godkända pappor under de första månaderna eller veckorna. Det är när något tillbud inträffar som den rättsliga situationen ställs på sin spets, för då segrar byråkratin och juridiken över faderskänslorna och biologiska fakta. Om modernt.ex. skulle vara ur stånd efter förlossningen att ta hand om sitt barn en längre tid, kan fadern inte ta hem barnet till det gemensamma hemmet. Han är nämligen i myndigheternas ögon inte släkt med barnet, och sjukhuset har inget annat val än att leta rätt på mormor eller kanske i värsta fall ett par fosterföräldrar. Det är kanske inte svårt att tänka sig hur denna start i livet kan komma att prägla ett litet nyfött barn. Orsaken till denna märkliga tingens ordning är att det, för att faderskap skall kunna formellt godkännas, måste föreligga en avisering från sjukhuset via länsstyrelsen till socialsekreteraren om att barnet är fött, med meddelande om barnets tilldelade personnummer. Innan denna pappersexercis är klar har barnet ingen far. Detta gäller dock endast om det inte är så att barnets föräldrar är gifta med varandra. Om så är fallet förutsätter nämligen myndigheterna att alla barn som föds av kvinnan i äktenskapet har hennes juridiske make till biologisk far. Detta är en så självklar förutsättning att man inte ens ber om ett faderskapsintyg. I själva verket, eftersom detta antagande aldrig ifrågasätts, eftersom de gifta parens sexualvanor under den s.k. konceptionstiden aldrig kartläggs, torde långt fler barn vars föräldrar var gifta med varandra under tiden för födelsen, inte vara biologiska barn till sin juridiske far än de barn som inte har gifta föräldrar. Man borde kanske fundera på logiken i det faktum att man inte ens i det fall som ett äktenskap ingåtts efter graviditetens början undersöker föräldrarnas antagande om att de verkligen är föräldrar till det väntade barnet. Det märkliga är att det betraktas som mindre trovärdigt att en far är far i det fall han är ogift och har undertecknat ett intyg om faderskap än i det fall ingen någonsin har frågat honom om han anser sig vara far till barnet, men däremot är gift med en gravid kvinna. Jag skulle personligen anse att det är mera troligt att det föreligger ett biologiskt faderskap i det fall en man på eget initiativ undertecknat en bevittnad handling där han binder sig vid faderskapet just till detta barn. Därför anser jag att utskottets oro för barnens rättsliga ställning, om faderns rättsliga ställning stärks, är klart obefogad. Den förändring som skulle behövas är egentligen inte särskilt dramatisk. Det viktiga är att blivande föräldrar som är ogifta har möjlighet att före födseln underteckna ett intyg om att de väntar det barn som bevisligen redan har liv. Detta intyg bör så snart det är undertecknat räcka för att göra de blivande föräldrarna även till föräldrar i lagens mening. Det är väsentligt att detta kan bli klart före avresan till BB. Först om det sedan skulle visa sig att faderskapet är uppenbart oriktigt, behöver man den komplicerade apparat som i dag sätts i gång för bortåt hälften av alla nyfödda barn i Sverige. Den förlegade termen ”utomäktenskapliga barn” måste förlora även sin juridiska betydelse, vilket den ännu inte har gjort. Till slut vill jag säga att det är mycket positivt att utskottet nämner två alternativ för att stärka den ogifte faderns ställning, även om utskottet anser dem omöjliga att genomföra. Jag kan i och för sig inte inse att det skulle vara omöjligt att införa att godkännande skall kunna ske innan barnet föds— det är snarare bättre än att det sker efter barnets födelse. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen från folkpartiet.
Fru talman! Som en kommentar till Maria Leissners anförande vill jag bara hänvisa till vad jag sade tidigare. Men jag vill också berätta att man vid vårt studiebesök i Malmö sade att ungefär 50 96 av de sammanboende paren återkom efter tre år därför att de separerat. I en sådan situation är det speciellt viktigt att det inte föreligger någon som helst tvekan i fråga om faderskapet. Man kan naturligtvis framställa det hela så enkelt som Maria Leissner försöker göra, men jag vill än en gång hävda att en tredje person är inblandad, nämligen barnet, och det har rätt att få fastställt vem som är dess biologiske far. Jag vill också hävda att en far blir en far när en mor blir en mor, även om fadern juridiskt sett inte blir far i samma ögonblick som barnet föds. Man kan faktiskt också se det så att den nuvarande lagstiftningen för sammanlevnad innebär att fadern verkligen tar sitt ansvar för att faderskapet fastställs.
Fru talman! Uppenbarligen gör lagen fortfarande skillnad mellan äktenskapliga och utomäktenskapliga barn. Barn som föds av ogifta föräldrar har nämligen en sämre rättslig ställning när det gäller förhållandet till fadern. Det jag tycker är så märkligt är att gifta föräldrar anses ha högre trovärdighet än ogifta när det gäller presumtionen om att fadern är biologisk förälder till det väntade barnet. Jag förstår inte vad det är som gör att de ogifta föräldrarna är mindre trovärdiga och varför de bedöms med en annan måttstock, när de dessutom tvingas lämna ett bevittnat intyg, vilket man inte kräver av gifta föräldrar. Jag förstår inte varför man mäter dessa två samlevnadsformer med så olika måttstock.
Kammaren övergår nu till att debattera jordbruksutskottets betänkande 21 om ändring i naturvårdslagen.

Fru talman! Med anledning av riksdagens pressade tidsschema och det förhållandet att vi för fem månader sedan debatterade jordförvärvslagen i denna kammare skall jag fatta mig kort. När nuvarande jordförvärvslag förarbetades i mitten av 1970-talet var förutsättningarna för vårt lantbruk betydligt gynnsammare än i dag. På animaliesidan räckte den inhemska produktionen på vissa områden inte helt till. Vi hade visserligen spannmålsöverskott då också, men världsmarknadspriserna var bättre. Jordförvärvslagen gavs tre huvudsyften. Den skall främja uppbyggandet och vidmakthållandet av effektiva familjeföretag och därmed stärka sambandet mellan brukande och ägande av mark. Den skall vidare främja en fortsatt strukturrationalisering inom jordbruket och skogsbruket. Dessutom skall lagen främja de regionalpolitiska strävandena. I det läge som lantbruket befann sig i mitten av 1970-talet var det måhända naturligt att strukturrationalisering gavs högre prioritet än regionalpolitiska strävanden, både vid lagbestämmelsernas utformning och vid den kommande tillämpningen. Detta har emellertid lett till en ökad avfolkning av landsbygden. Avstyckade gårdsbyggnader blir i regel fritidshus, medan ett mindre lantbruk som får leva kvar förblir bebott året runt. Nu är också situationen för lantbruket en helt annan än den för tio år sedan. Vi har kostsamma överskott på alla områden och inte längre samma intresse av att värna om varje hektar åker för fortsatt livsmedelsproduktion. Tvärtom måste vi finna alternativanvändning för betydande arealer. Vidare kan vi konstatera att stordriftsfördelarna inte längre är lika självklara. Maskinkostnaderna och andra omkostnader för de stora enheterna har ökat i sådan omfattning att brukarfamiljen på en gård om 50—100 ha, enligt tillgänglig statistik, inte får mer över att leva av än familjen på en gård om 30-50 ha. Fru talman! Det har behövts många motioner och interpellationer för att förmå jordbruksministern att utlova en översyn av jordförvärvslagen. När han nu till slut har lovat tillsätta en utredning, vill han att denna skall beakta vad dödsboutredningen kommer fram till och vad strukturutredningen har kommit fram till.

Jag tycker att det är synd att centerns och vpk:s företrädare i jordbruksutskottet inte höll fast vid denna linje. I betänkandet framhåller utskottsmajoriteten att det av tidsskäl måhända är mindre fördelaktigt med en parlamentarisk kommitté. Jag tror precis tvärtom. Eftersom det är socialdemokraterna som synes minst benägna att förändra jordförvärvslagen, tror jag att det behövs företrädare för övriga partier i kommittén för att driva på arbetet. Jag hoppas därför att riksdagsledamöter från centern och vpk ställer sig bakom Martin Olssons yrkande och reservationen från moderaterna och folkpartiet, som jag härmed yrkar bifall till.

Fru talman! Vi behandlar i dag ett betänkande som i vissa stycken liknar det betänkande om jordförvärvslagen som vi behandlade den 15 januari. Ungefär vid samma tidpunkt väcktes det i riksdagen en rad motioner i detta ämne. Vi från centerpartiet väckte en partimotion om livsmedelspolitiken som innehöll ett avsnitt om jordförvärvslagen. I denna motion framfördes att principen att familjelantbruket skall utgöra basen i jordoch skogsbruket alltjämt måste gälla. I motionen anfördes också att det för många bygder är naturligt och nödvändigt att jordbruksföretagen byggs upp med kombinationen jord—skog som utgångspunkt. Deltidsjordbruken i kombination med annan verksamhet, som hantverk, service eller anställning, blir också allt vanligare. Sådana jordbruk bör kunna betraktas som familjejordbruk, även om de inte ger full sysselsättning för en eller flera av familjemedlemmarna. För att säkerställa en levande landsbygd med tillräckligt befolkningsunderlag för affärer, skolor och annan service är det i dag viktigt att se till att det finns möjlighet för människor att bosätta sig på mindre jordbruk i form av deltidseller fritidsjordbruk. Ett krav vid förvärv av jordbruksfastigheter är emellertid att den som köper en sådan fastighet skall bosätta sig permanent på den.

Till det betänkande som behandlades den 15 januari var fogad en reservation av oss centerpartister. Utöver de synpunkter som återfanns i vår partimotion anförde vi också att man vid en översyn borde pröva om förvärv av små jordbruksfastigheter skulle kunna undantas från prövning enligt jordförvärvslagens 4 §, 1 och 3 mom., dvs. prisoch rationaliseringsprövningen. Under de månader som har förflutit sedan jordförvärvslagen behandlades i kammaren förra gången har vi väntat på besked från regeringen om hur det skulle bli med den aviserade översynen. Trots att frågan har aktualiserats flera gånger dröjde beskedet, och när jordbruksutskottet påbörjade behandlingen av detta ärende hade vi fortfarande inte fått reda på vad jordbruksministern avsåg att göra. Så småningom kom emellertid ett sådant besked, och det visar att jordbruksministern uppenbarligen har tagit intryck av den debatt som har förts och av de förändrade förhållandena. Jag vågar nog påstå att även min partivän Martin Olssons enträgna arbete och motionerande i detta sammanhang har haft en viss betydelse. Det besked som lämnades av jordbruksministern innebar att han inom kort skall föreslå regeringen att göra en översyn av jordförvärvslagens effekter. Inriktningen av denna översyn har redovisats för jordbruksutskottet. Detta framgår av jordbruksutskottets betänkande, där det bl.a. står: ”Principen att familjelantbruket skall utgöra basen i jordoch skogsbruket gäller, och översynen skall inriktas på att underlätta uppbyggandet och vidmakthållandet av familjeföretag.” Detta är ingenting nytt, utan det är formuleringar som har gällt tidigare och som även vi i centern har ställt oss bakom. Det som sedan följer är däremot nytt för att komma från regeringen. Det står nämligen: ”Vid översynen skall hänsyn vidare tas till att det för att säkerställa en levande landsbygd är nödvändigt att tillvarata möjligheten att kombinera jordoch skogsbruk med annan sysselsättning.” Detta har vi inte hört tidigare, utan då har det varit fråga om att bygga upp jordbruk där jordbruket har varit den enda sysselsättningen i familjejordbruket. Nu talas det om möjligheten både att kombinera jordoch skogsbruk och att kombinera dessa med annan sysselsättning. Det innebär naturligtvis att vi med den här inriktningen får möjlighet till deltidsjordbruk. Man fortsätter: ”Också möjligheten att undanta vissa mindre fastigheter från förvärvsprövningen bör undersökas.” Om man prövar detta på rätt sätt bör det kunna ge utrymme för att man använder mindre jordbruk till fritidsjordbruk. Det gäller då jordbruk som är så små att de inte kan anses ge någon nämnvärd sysselsättning men inte heller är särskilt intressanta för kringliggande jordbruk som tillskottsmark. Av den redovisning som vi har fått från departementet framgår att utredningsarbetet skulle bedrivas ytterst skyndsamt. Det har medverkat till bedömningen att det sannolikt är bättre med en relativt enkel utredning som på kort tid skulle kunna föreslå de nödvändiga förändringarna. Jag har därför skäl att också ta upp den reservation av moderater och folkpartister som är fogad till betänkandet och som går ut på att man skulle tillsätta en parlamentarisk utredning. Ett av skälen till att jag vill yrka avslag på den reservationen är att en parlamentarisk kommitté sannolikt skulle innebära en förlängning av det här översynsarbetet. Ett annat skäl är naturligtvis att i en del av de motioner som ligger bakom reservationen finns yrkanden som inte är förenliga med centerpartiets synpunkter. Det är yrkanden som innebär ganska stora öppningar i jordförvärvslagen, något som kan leda till ökad spekulation i jordbruksmark och som kan leda till att sambandet mellan ägande-boende-brukande kommer att minska. Det finns naturligtvis ingen anledning för oss att tillstyrka en sådan utveckling. Lennart Brunander och jag har i ett särskilt yttrande klargjort varför vi i det här läget kan finna skäl att stödja en översyn som sker på det sätt som jordbruksministern har angett. Vi tycker att det som har sagts innebär att man kan få förändringar i huvudsak i enlighet med de önskemål som har framförts i vår partimotion. Vi ser det som angeläget att översynen görs utifrån en helhetssyn på landsbygds-, jordoch skogsbruksproblemen, så att de eftersträvade förändringarna snabbt kan komma till stånd. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Hur vill vi att den svenska landsbygden skall se ut i framtiden, och vilken struktur vill vi att det svenska lantbruket skall ha? I hur hög grad skall människorna själva eller samhället genom lantbruksnämnderna bestämma vem som får förvärva och driva ett jordbruk? Ja, fru talman, det är en synnerligen kort sammanfattning av de problem vi behandlar just nu här i kammaren och som jordförvärvslagstiftningens inriktning är avgörande för. Svenskt lantbruk har alltid bestått av såväl heltidssom olika typer av deltidsoch kombinationsjordbruk. Trots att jordbrukspolitiken alltsedan 1940-talet syftat till att skapa s.k. bärkraftiga enheter är alltjämt majoriteten av de drygt 100 000 jordbrukarna att betrakta som deltidseller kombinationsjordbrukare. Den hittillsvarande uppdelningen enligt jordförvärvslagen mellan å ena sidan bärkraftiga, utvecklade eller utvecklingsbara heltidslantbruk och å andra sidan icke utvecklingsbara lantbruk, alltså sådana lantbruk som ej ger en familj full bärgning, blir allt svårare att upprätthålla. Även bland många brukare av fastigheter, som på grund av storlek betraktas som bärkraftiga, är det allt vanligare att en av makarna — eller båda — har heleller deltidsarbete utanför jordbruket. Som en följd av den tekniska utvecklingen och den kortare arbetstiden blir det möjligt för familjer att ha allt större arealer jord vid sidan av annat arbete. Enligt gällande riktlinjer för jordbrukspolitiken skall verksamheten bedrivas så, att man i första hand främjar uppbyggande och vidmakthållande av effektiva familjeföretag, som kan ge en familj full sysselsättning och erforderliga inkomster. Därför hindras andra familjer från att köpa mindre jordbruk och driva dessa som fristående enheter. Frågan är: Hur kommer svensk landsbygd att se ut när rationaliseringspolitiken hunnit genomföras? Hur ser den ut sedan lantbruksnämnderna hunnit pröva ägarskiften på alla fastigheter? Svaret är att det kommer att bli allt glesare mellan gårdarna och att befolkningen som till största delen består av heltidsjordbrukande familjer blir alltför liten för att ge underlag för service och förutsättningarna för trivsel. Är det verkligen en sådan landsbygd vi vill ha i vårt land? Skall vi driva utvecklingen i denna riktning? För att få eller behålla en tillräckligt stor befolkning på landsbygden behövs det även i framtiden både heltidsoch deltidsjordbrukande familjer samt människor som bor där och som helt ägnar sig åt annat arbete i bygden eller som pendlar till större eller mindre tätorter. Endast med en sådan struktur på landsbygden får vi tillräckligt befolkningsunderlag för skolor, affärer, kommunikationer och annan service. Denna struktur är därför förutsättningen för trivsel och gemenskap och därigenom för socialt väl fungerande boendemiljöer på landsbygden. Många yngre familjer vill etablera sig på landsbygden på ett mindre jordbruk, som de kanske vill utveckla eller som de avser att driva som deltidsjordbruk på lång sikt. För många är boendet och verksamheten på ett deltidsjordbruk en miljö som de mycket gärna vill leva i och låta sina barn växa upp i. Inom ramen för valfriheten är det viktigt att sådana familjers önskemål kan tillgodoses. Utan tvivel tillför deltidsjordbrukarfamiljerna sin bygd resurser utöver vad jord och skog kan ge underlag för. Köpkraften på landsbygden ökar därigenom. Det kan påpekas att kraven på samhälleligt stöd till de mindre jordbruksenheterna torde vara minimala. Fru talman! Bl. a. genom att ändra jordförvärvslagen kan vi påverka vilken struktur vi vill ha på landsbygden i framtiden. Därför har jag tillsammans med medmotionärer sedan 1982 årligen motionerat om att jordförvärvslagen skall ändras så att man inte ensidigt bedömer förvärvsärenden utifrån storleksrationaliseringssynpunkter utan även tar hänsyn till vikten av att få eller bevara en levande landsbygd. Det bör vara en viktig målsättning att slå vakt om intresset av att ha ett tillräckligt befolkningsunderlag i en bygd och att stimulera bosättning där. En levande landsbygd med utrymme för även mindre jordbruk vid sidan av de bärkraftiga enheterna bör vara vägledande. Vi motionärer har varje år fastslagit att vi anser att det behövs en jordförvärvslag även i framtiden både för att gynna bosättning på landsbygden och för att motverka att jord och skog utnyttjas från ensidig kapitalplaceringssynpunkt. Vi har alltså inte gått så långt som förre jordbruksministern Eric Holmqvist som i en intervju för en tid sedan ansåg att jordförvärvslagen har gjort sitt och att samhället inte längre genom lagstiftning skall styra strukturutvecklingen på jordbruket. Jag vill erinra om att 1982 och 1983 avslogs våra motioner efter förslag av ett enhälligt jordbruksutskott. 1984 ställde samtliga icke-socialistiska ledamöter upp för motionskraven då de behandlades här i kammaren. Under valrörelsen i fjol uttalade sig ledande jordbrukspolitiker från alla riksdagspartier — med undantag av socialdemokraterna — för en översyn av jordförvärvslagen främst i syfte att underlätta bosättning på landsbygden genom att i större utsträckning bevilja tillstånd att förvärva mindre fastigheter. Så snart riksdagen samlats i höstas ställde jag den 9 oktober en interpellation till jordbruksministern angående en eventuell översyn av jordförvärvslagen med ungefär samma motivering som jag nu anfört och med påpekande av att man i Danmark var i färd med att ändra sin jordförvärvslagstiftning ungefär i samma riktning som vi motionärer har krävt. Interpellationen utmynnade i frågan: ”Avser regeringen att låta företa en översyn av jordförvärvslagen främst i syfte att förbättra förutsättningarna för förvärv av mindre jordbruksfastigheter?” Svaret var kort och innehöll inget svar på frågan gällande de mindre fastigheterna. Det innehöll nämligen enbart följande: ”Strukturutredningen för jordoch skogsbruk har i sitt betänkande föreslagit vissa ändringar i jordförvärvslagen, bl.a. vad gäller ägooch ägarförhållande. Liknande frågor behandlas för närvarande av den s.k. dödsboutredningen, som beräknas lämna sitt betänkande om några månader. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de erfarenheter som föreligger av lagens tillämpning bör behovet av en översyn av jordförvärvslagen övervägas.” Egentligen innebär svaret, på grund av hänvisningen till strukturutredningen, att översynen av lagen skulle genomföras i direkt motsatt riktning mot vad vi motionärer har eftersträvat och vad jag anfört i motiveringen för min interpellation. Strukturutredningen, som jordbruksministern hänvisade till, framlade nämligen flera förslag som skulle påskynda sammanslagningen av fastigheter och försvåra bevarandet av mindre fastigheter. Jag kan nämna att barns rätt att utan tillstånd förvärva fastighet skulle upphöra i områden där strukturplan gäller. Och genom införandet av en garantiintäkt skulle själva innehavet av mindre fastigheter beläggas med en straffskatt. Även andra skatteförslag skulle påskynda sammanläggningen av fastigheter. Det skulle bli skattemässigt förmånligare att sälja en fastighet för sammanläggning än att överlåta fastigheten till en familj som vill fortsätta att driva den som fristående enhet. Enligt strukturutredningen skulle det på motsvarande sätt bli skattemässigt förmånligare att förvärva en fastighet för sammanläggning än att ha den kvar som en fristående enhet. Den hänvisning till strukturutredningen som jordbruksministern gjorde i höstas visade ju inte att denne avsåg någon utredning i det syfte som vi har arbetat för. Motionerna från riksmötet 1985/86, som väckts av samtliga icke-socialistiska partier, behandlades först den 15 januari i år. Även vid denna behandling motsatte sig de båda socialistiska partierna — med hänvisning till att jordbruksministern hade aviserat en översyn — kravet på att riksdagen skulle göra ett uttalande om en utredning. Men i det utskottsbetänkande som nu behandlas kan vi läsa att jordbruksministern inom kort kommer att föreslå regeringen att en översyn av jordförvärvslagens effekter skall göras. Bl. a. anges: ”Vid översynen skall hänsyn vidare tas till att det för att säkerställa en levande landsbygd är nödvändigt att tillvarata möjligheten att kombinera jordoch skogsbruk med annan sysselsättning. Också möjligheten att undanta vissa mindre fastigheter från förvärvsprövning bör undersökas.” Ja, detta låter ju till viss del bra sett mot bakgrund av de strävanden som vi motionärer vid upprepade tillfällen har framfört och som socialdemokraterna nu för första gången har accepterat. Men det måste vara en omvändelse bland socialdemokraterna som har skett de senaste veckorna. Senast regeringen skrev något officiellt, som jag har sett, om jordförvärvslagen var i kompletteringspropositionen, som är undertecknad den 16 april i år. Där talas på ungefär samma sätt som i interpellationssvaret från november förra året om att man med hänsyn till strukturproblemen bör göra en översyn om jordförvärvslagen och därvid bl.a. beakta dödsboutredningens förslag. I kompletteringspropositionen anför jordbruksministern dessutom att lagen bör tillämpas så att sågverk och annan skogsindustriell verksamhet bör få större möjligheter att förvärva skogsmark. Nästa rubrik i kompletteringspropositionen är benämnd Skogsvårdsavgiften. Under denna rubrik föreslår jordbruksministern en minimiavgift om 300 kr. för varje skogsbrukare i syfte att, liksom strukturutredningens förslag, fördyra för den som innehar en liten fastighet. Fru talman! Kompletteringspropositionen gav och ger ingen tilltro till socialdemokraternas vilja att se över jordförvärvslagen i det syfte som önskas i de många motioner som vi behandlar i dag — snarare tvärtom. I KU:s granskningsbetänkande, som vi behandlat tidigare här i dag, kan vi på s. 221 läsa utfrågningen av statssekreterare Ulf Lönnqvist beträffande jordförvärvslagen. Han berör där frågan om översyn. Inte heller hans uttalande avviker från vad jordbruksministern sade i interpellationssvaret från i höstas. Fru talman! Opinionen för en översyn av jordförvärvslagstiftningen i den riktning som jag här har talat för har under senare år blivit mycket starkare. På den svenska landsbygden finns en mycket stark opinion som vill slå vakt om mindre jordbruk och som vill att människor själva skall få avgöra om en fastighet är lämplig för dem och deras familj. Särskilt strukturutredningen, men även i många fall tillämpningen av jordförvärvslagen, har skrämt många. Ja, många hart.o.m. blivit besvikna och är synnerligen kritiska mot rådande förhållanden i vad gäller fastställt försäljningspris och rätten att sälja till en familj som vill fortsätta att driva gården, fastän den av lantbruksnämnden anses vara för liten. Samma krav på översyn av jordförvärvslagen som vi har i vår motion framfördes i början av april även av landshövdingarna i sju län i södra Sverige. Eftersom landshövdingarna oftast är ordförande i lantbruksnämnderna, framgår att de som har erfarenhet av lantbruksnämndernas arbete och de som vill slå vakt om en levande landsbygd reser krav motsvarande dem som vi har framfört — och det är vi glada över. Jag är glad över att motionerna och övriga partiers agerande i utskottet nu tvingat socialdemokraterna att i utskottsbetänkandet skriva relativt positivt om en sådan översyn. Min hänvisning till jordbruksministerns uttalande i kammaren i höstas och i kompletteringspropositionen för en månad sedan, liksom ställningstagandet i jordbruksutskottet i vintras, visar att socialdemokraterna på kort tid har ändrat inställning. Jag hoppas verkligen att de ändrat sig så att skrivningen i betänkandet är förpliktande. Vi är många som med intresse ser fram mot direktiven för en översyn av jordförvärvslagen och vad den skall leda till. Jag vill betona, att om inte förhoppningarna uppfylls, kommer opinionen både här i riksdagen och den mycket större opinion som finns ute i landet att låta höra av sig. Fru talman! En minoritet i jordbruksutskottet skriver mycket positivt om motionerna och vill göra ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av jordförvärvslagen. En majoritet i jordbruksutskottet tror att frågorna i aktuella motioner kommer att bli föremål för överväganden och avstyrker bl.a. motion 231 av mig och åtta medmotionärer. I den motionen har vi för Övrigt skrivit in vad vi ansåg vara lämpliga riktlinjer för en översyn. Fru talman! För egen del kommer jag mot bakgrund av detta att avstå från att delta i en eventuell votering i ärendet.

Fru talman! Den nuvarande jordförvärvslagen är inte särskilt gammal. Den sågs över 1979. Redan i samband med den översynen intog vi moderater en på vissa punkter restriktiv inställning. Således hade vi redan då avvikande mening beträffande prövning av förvärv inom släktkretsen. Vi ansåg också att den nytillkomna prisprövningen inte skulle föra något gott med sig. Den tredje punkt vi reserverade oss på var kanske något mindre värdeladdad. Det gällde frågan om en köpare skulle avkrävas att såväl bebo som bruka fastigheten. Vi ansåg i det senare fallet att kravet tillgodosågs rätt bra enbart med att brukningsplikt skulle införas. Vi som praktiskt sysslar med jordbruk vet att boende på annat håll inte under särskilt lång tid kan förenas med aktivt jordbruk. Följaktligen ansåg vi att en lagstiftning om boendeplikt egentligen var ganska onödig. Vi anser alltjämt att begränsningen av den frikrets som undantogs från förvärvsprövning 1979 var ett olyckligt beslut. Vi anser således att överensstämmelse bör råda mellan arvslagens och förvärvslagens bestämmelser, vilket i sammanhanget betyder att den som enligt arvslagens bestämmelser är arvsberättigad också skall kunna förvärva jordbruksfastighet utan lantbruksnämndens prövning. Det har inte under de år som gått framkommit något som gör att vi behöver ändra oss på den punkten. Tvärtom kanske man rent av skulle kunna säga att det rationaliseringskrav som sannolikt var avgörande för majoritetens restriktiva inställning på denna punkt har förändrats så att någon begränsning av släktköpen av det skälet inte skulle kunna motiveras. Vad så gäller prisprövningen kan man så här i efterhand konstatera att våra mest dystra farhågor tyvärr har besannats. Det enda egentliga sambandet mellan dagens dechargedebatt och kvällens debatt är att man måste konstatera att den prövning vid tillämpning av lagen som sker har förorsakat många mänskliga tragedier och att den skyndsamt bör avskaffas. Även om vi haft en votering om detta i eftermiddag tycker vi inte att det mest angelägna är att en före detta minister prickas — det är långt viktigare att den lagparagrafen helt enkelt avskaffas. Jag har nu redogjort för de ståndpunkter vi intog 1979. Vi har under åren upprepat dessa krav och är naturligtvis nöjda med att det nu råder enighet i jordbruksutskottet och rent av i jordbruksdepartementet om att lagen på ett eller annat sätt skall ses över. Innan jag övergår till att kommentera hur lagen skall ses över vill jag dock säga några ord om en annan punkt som tillkommit under de två senaste åren. Vi anser nu att en översyn också bör tillgodose möjligheten att skapa förutsättningar för deltidsbrukande. Det råder förvisso en konflikt mellan två i och för sig goda ståndpunkter. Den ena är naturligtvis att kravet på en strukturrationalisering bör tillgodoses, den andra att vi skall hålla den svenska landsbygden så tätbefolkad som det över huvud taget är möjligt. Vi har funnit det relativt lätt att göra en prioritering mellan dessa båda krav. Vi har gjort prioriteringen till förmån för en tätbefolkad eller i varje fall så befolkad landsbygd som det över huvud taget är möjligt. Detta har gjort att rationaliseringskravet i någon mån fått vika. Jag vill rent av, fru talman, påstå att detta, alla ansträngningar att ge innehåll åt uttrycket ”en levande landsbygd” till trots, är ett av de få aktiva inslagen i den riktningen. Tillåter vi boende på landsbygden och tillåter vi folk att köpa mindre fastigheter, får vi ett ökat boende, och det sociala livet på svensk landsbygd blir rikare. Då en översyn av lagen nu äntligen skall komma till stånd vore det bästa att den kunde ske i en parlamentariskt sammansatt kommitté. Regeringen har givit uttryck för en annan uppfattning: Man anser att den skall ske i en s.k. departementsutredning. Detta kanske inte överraskar oss så särskilt mycket. Men vi är utomordentligt överraskade över att centern har intagit samma ståndpunkt. Jag kan inte förstå varför centern anser att de synpunkter som centern har bäst tillgodoses av socialdemokrater bakom stängda dörrar i jordbruksdepartementet. Jag kan inte underlåta, fru talman, att ge uttryck för min förvåning över att Karl Erik Olsson alldeles nyss sade att det i motionerna finns yrkanden som inte är förenliga med vad man tycker inom centern. Den logiska slutsatsen blir att Karl Erik Olsson tycker att de synpunkterna bäst tillgodoses av socialdemokrater. Jag har så höga tankar om centern att jag tror att man inom centern själv bäst skulle ha kunnat tillgodose dem. Jag vill med det anförda, fru talman, yrka bifall till den reservation som bär folkpartisters och moderaters namn och som är fogad till betänkandet.
Fru talman! Det finns naturligtvis en del uppfattningar i det här sammanhanget som är gemensamma för de flesta partierna, nämligen att det behövs en översyn av jordförvärvslagen. Men samtidigt finns det klart motstående uppfattningar i vissa delfrågor. Jag kan i stort sett instämma i allt som Martin Olsson sade. Han berörde frågan, vem som skall bestämma vem som skall äga jord och sade: Frågan är om det är människorna själva eller samhället. I det sammanhanget kommer man in på vad Arne Andersson i Ljung nu tar upp, nämligen frågan om prisprövningen och kapitalets roll i det här sammanhanget. Hade man inte haft någon jordförvärvslag och hade man inte 1979 haft ambitionen att försöka styra prisnivåerna, hade de fria marknadskrafterna mycket snabbt medverkat till att man fått en mycket snabbare tömning av landsbygden än vad som har varit fallet. Jag kan upprepa vad jag sade i föregående debatt om prisprövningen, nämligen att vi för närvarande kan se att den inte längre behövs för små fastigheter och att den är svår att tillämpa för stora fastigheter. Men fortfarande kan det finnas skäl att ha den kvar för familjejordbruket, både vid etablering och vid tillskottsköp. När Arne Andersson talar om att han vill avskaffa bo-brukar-principen, är det uppenbart att det bärande argumentet inte är att slå vakt om en levande landsbygd. Moderaternas bärande argument för en översyn är att nya köpare skall kunna förvärva jordbruksfastigheter.
Fru talman! Jag tog mig friheten att i slutet av mitt anförande kritisera ett inlägg av Karl Erik Olsson, därför att jag tyckte att det var outgrundligt och inte ens tjänade hans egna syften. Nu har han kommit med ett lika frikostigt erbjudande igen i fråga om prisprövningen. Han säger att den inte längre behövs för de små fastigheterna och att den är svår att tillämpa för de stora fastigheterna. Men snälla Karl Erik Olsson, är det inte lika bra att stryka flagg och tillstå att hela denna prisparagraf är bedrövlig. Om inte Karl Erik Olsson hade varit så upptagen i eftermiddags, kunde han ha lyssnat på dechargedebatten. Det var t.o.m. fråga om att pricka en minister på grund av ett stort fastighetsköp, där en brukare hade förlorat ett antal miljoner kronor till följd av en från början befängd lag. Den har dessutom blivit närmast kriminell. Stryk flagg i denna bedrövliga fråga!
Fru talman! Prisprövningen för jordbruksfastigheter är som all annan priskontroll, nämligen att den kan sättas in temporärt men förr eller senare måste avskaffas, om man inte vill fjärma sig från marknadsekonomin. Det är inte vår avsikt att man skall göra så. Denna prisprövning är alltså temporär, och jag medger att den i vissa stycken har spelat ut sin roll. Jag sade också nyss att den var svår att tillämpa för stora fastigheter. Däremot tror jag det är angeläget att slå vakt om bo-brukar-principen. Det är människornas vilja och samhällsintressena som skall dominera i frågan om hur en så viktig naturresurs som jorden skall ägas och handhas.
Fru talman! I försoningens anda vill jag gärna säga att vi i moderata samlingspartiet tycker att bo-brukar-principen är mycket viktig, även om det har rått litet olika uppfattningar om den. Att vi dessutom kan bli överens om att den lagstiftning som vi här har talat om har varit oförenlig med marknadsekonomin gläder mig också. Det måste väl ändå leda fram till att vi också blir överens om att marknadsekonomin inte tål denna typ av dåliga ingrepp. Centern har tidigare gjort gällande att det väl någon annan gång än just nu kunde vara bra att ha prisprövningen. Följaktligen skulle man, som det sades i en annan debatt i vintras, kunna ha den i malpåse — med andra ord ett av de mest märkliga sätten att öka rättsosäkerheten på detta område. Nej, låt oss bli överens om att prisprövningen skall tas bort. För att så för ett ögonblick återgå till frågan om sättet att göra en översyn vill jag fråga: Varför tror ni mer på socialdemokraterna när det gäller att uppfylla era önskemål i en översyn än ni tror på er själva, om ni fått vara med om att göra den? Jag har väl någon gång i raljerande ton sagt att ni är litet opålitliga. Men inte är ni väl så opålitliga att ni tror mer på socialdemokraterna än på er själva när det gäller att göra en översyn. Något så elakt om er hade inte ens jag kunnat säga, Karl Erik Olsson.

Fru talman! Den här debatten är redan nu ännu mera förvirrande än vad tidigare jordförvärvsdebatter i kammaren har varit. Utskottets ordförande, centerpartisten Karl Erik Olsson, talade i sitt inledningsanförande som om han hade ungefär samma uppfattning som motionären Martin Olsson. Så tittar man förvånat på vad centerpartiet har ställt upp på i utskottet, nämligen en skrivning som socialdemokraterna uppenbarligen ensamma har bestämt. Vad kan Martin Olsson finna i denna utskottsskrivning, som centern har anslutit sig till, som tillfredsställer hans och hans medmotionärers krav på en parlamentarisk utredning? Martin Olsson och hans medmotionärer hänvisar till hela den rad av omständigheter och problemkomplex som i dag håller på att utarma den svenska landsbygden. Frågan om jordförvärvslagen är mycket mycket mera än en fråga om förvärvsprövning samt struktur och storlek på jordbruksfastigheter hos lantbruksföretag. Det är en fråga om hur landsbygden skall gestalta sig i framtiden, precis som Martin Olsson har sagt i sitt anförande här. Det är en fråga om hur landskapet skall se ut, om det skall bli en fortsatt beskogning, om det öppna kulturlandskapet som generationer jordbrukare har skapat skall försvinna, om det skall förslyas igen och Sverige bli de mörka granridåernas och slyskogens land. Det går snabbt det här. Det måste var och en som färdas längs vägarna i våra vanligaste jordbruksbygder redan ha upptäckt. Vi har en lagstiftning som innebär att myndighetspersoner bestämmer vilka som skall få köpa jordbruksföretag. Människor som vill förvärva mindre jordbruk för att skaffa sig en boendeform, en fritidssysselsättning eller en deltidssysselsättning, en kombinationssysselsättning — det finns många ord för det här — nekas i detta sitt uppsåt. Så sent som för ett par månader sedan gjorde jordbruksministern klart här att det kommer en utredning. Jag frågade genom riksdagens utredningstjänst ungefär vid den tidpunkten om någon utredning var på gång. Svaret var ja, en sådan förbereds. Det är alltså nonsens att påstå att det skulle vara en uppslutning från något partis sida här som föranlett socialdemokraterna i utskottet att skriva att också ”möjligheten att undanta vissa mindre fastigheter från förvärvsprövningen bör undersökas”. Vad kan man få ut av detta? Vad är det för löften som ges från regeringen här? Den som påstår att regeringen skulle ha gjort en helomvändning har antingen svårt att förstå ordets innebörd eller är ute efter att vilseleda kammaren. Vi har självfallet ett stort ansvar för vårt land. Parlamentet har att besluta om lagar och har också att förändra lagar eller upphäva den lagstiftning som förstör landet, dess jordbruksstruktur osv. Tiden är knapp. När man har några få minuter till förfogande, gäller det att komprimera anförandet och bara ta med de absolut viktigaste bitarna. Detta blir ett fragmentariskt inlägg från min sida, men jag måste få tillfälle att också bemöta Karl Erik Olssons replik till Arne Andersson i Ljung. Om prisprövningen inte hade funnits, skulle det ha skett en mycket snabbare tömning av landsbygden, säger Karl Erik Olsson. Försök att leda i bevis att det skulle ha blivit färre boende på landsbygden, om de människor som hade velat köpa dessa lantbruksföretag hade fått göra det! Jag skulle kunna ge en mångfald exempel på hur man just genom lantbruksnämndens åtgärder har ställt boningshus öde och tomma. Förfallet råder på många av de ställen där sammanläggningarna har skett enligt jordförvärvslagens hårdaste regler. Tolkningen är på sina håll i vissa landskap nästan abnorm. På grund av att tiden är slut för mig vid det här tillfället måste jag fråga Karl Erik Olsson, om han vill leda i bevis det han nyss påstod om prisprövningsparagrafen.
Fru talman! Göthe Knutson säger att den här debatten är förvirrad. Jag tycker inte att den är det. Vissa inlägg är möjligen förvirrade, men totalintrycket är inte det. Det finns en allt större uppslutning kring att det behövs en översyn av jordförvärvslagen, och vissa av de saker som vi är ganska eniga om kommer att förändras. Jag blir inte särskilt imponerad av att höra Göthe Knutson tala om hur det svenska landskapet förändras, beskogas och förslyas, hur det blir ett de mörka granridåernas landskap, om inte moderaterna får som de vill. Jag är fullt övertygad om att det gäller att värna landsbygden och landskapet både mot byråkrater och mot ett alltför fritt kapital. Det är dags att ändra jordförvärvslagen, men vi vet också att moderata samlingspartiet för fram olika synpunkter, bl.a. att man skulle släppa loss juridiska personer att förvärva jord. Jag är ganska säker på att Göthe Knutson inte bara talar för de små deltidsjordbruken — de trevliga små köpen som vi gärna vill ställa upp på —- utan också för en rad andra grupper. När det gäller översynen är målet och takten det avgörande, för det är ganska bråttom, men inte formen. Vi har funnit att målet och takten gynnas bäst med den form man nu föreslår. Det är därför vi har gått på den linjen.

Fru talman! Var någonstans hämtar Karl Erik Olsson underlaget för sitt påstående att moderata samlingspartiet här yrkar på att juridiska personer skall medges förvärvsrätt? Jag vill i sammanhanget yrka bifall till den reservation som bär utskottets moderaters och folkpartisters namn. Jag instämmer också i Arne Anderssons i Ljung inlägg här tidigare. Förvirringen uppstår naturligtvis — det var så i en tidigare debatt i fjol våras, vill jag minnas, och det har väl förekommit flera gånger att man har fått ett intryck av förvirring — när man försöker att sitta på två stolar samtidigt. Dess värre finns det de som har hamnat på tre stolar, och det är faktiskt inte bättre. Då skapar man nämligen just den här bilden av politiker som inte vet vad de vill. Nu finns det emellertid en förfärlig massa ledamöter i denna kammare som är på det klara med vad som händer, om vi inte radikalt förändrar jordförvärvslagen så som Martin Olsson m.fl. motionärer — Jan Hyttring är en av dem — och även jag för fjärde eller femte gången i rad tillsammans med min medmotionär Gullan Lindblad har föreslagit. Och naturligtvis skall det ske parlamentariskt. Jag ber att få hänvisa till vad Arne Andersson nyss sade om hur orimligt det är att överlåta till socialdemokraterna att sköta den här frågan. Sedan är det faktiskt så, och det tror jag att Karl Erik Olsson själv inser, att jag talar just för de små jordbruken. Jag talar för att vi skall få behålla människor på landsbygden. Strukturrationaliseringen genom sammanläggning skall inte få innebära att det ena huset efter det andra skall komma att stå tomt fastän människor vill flytta dit. Marknadsekonomin har fött detta vårt lands välstånd. Marknadsekonomin kan också åstadkomma välstånd på landsbygden. Det är strunt att säga att prisprövningsparagrafen skulle ha förbättrat förhållandena. De har tvärtom försämrats. Dessutom har prisprövningen berövat tiotusentals människor deras pension. Det är en konfiskation av vad människor har tjänat ihop under ett helt liv, decenniers arbete; det ges ett pris — myndigheterna sätter ett annat. Karl Erik Olsson nämnde att vi skall akta oss för att byråkraterna skall bestämma. Byråkraterna gör som lagen anger. Det är politiker i denna kammare som landsbygden och dess folk skall akta sig för!

Fru talman! Göthe Knutson säger att det inte är bra att sitta på olika stolar, och det är det säkert inte. Jag vet inte vem han avsåg med det uttalandet. För min och för centerns del anser jag inte detta vara något problem. Vi har enträget sedan lång tid tillbaka kämpat för att värna landsbygden, jordbruket och jordbrukarna. Vi har ofta fört den här debatten. Vi har haft debatter om bolagsförbudslagen och jordförvärvslagen för mycket länge sedan. En del av de ingredienser som fanns med i de debatterna finns nog med även i dag. Göthe Knutson frågar varifrån frågan om juridiska personer kommer. Det finns sådana yrkanden i moderata motioner. Det känner säkert Göthe Knutson till. När vi nu vet att landsbygden avfolkas i alltför snabb takt är det angeläget att vi åstadkommer förändringar med så litet dröjsmål som möjligt. Enligt vår bedömning kan vi åstadkomma detta på det sätt som anges i utskottets betänkande. Det handlar inte om att stifta en ny jordförvärvslag eller att avskaffa nuvarande jordförvärvslag, vilket en del moderater har förordat. Det handlar om att ändra tillämpningen och möjligen ändra lagen på vissa punkter för att underlätta för människor att bo på landsbygden och möjliggöra innehav och förvärv av små jordbruksfastigheter. Det finns tecken som tyder på att regeringspartiet och jordbruksministern ställer upp bakom detta.
Fru talman! Det är en besvärande trosvisshet som jordbruksutskottets ordförande fortsätter att visa. Han tror alltså genom upprepning att socialdemokraterna bättre än de borgerliga partierna tillsammans skulle kunna förändra jordförvärvslagen, så att den blir till gagn för landsbygden och för hela nationen. Vi människor vill inte, vare sig vi bor i städer, i tätorter eller på landsbygden, se ett igenvuxet, ett förslyat, beskogat landskap. Vi vill ha ett öppet landskap, och vi vill ha människor på landsbygden. Människor vill bo på landsbygden. Det är detta vi måste slå vakt om. Det är det som socialdemokratisk lagstiftning har motverkat. Arne Andersson i Ljung kommer att ta tillfället i akt att göra ett inlägg i frågan om juridiska personer. Jag kan berätta att i den lantbruksnämnd som jag sitter i är i dag både socialdemokrater och andra positiva till att pröva möjligheterna att ge sågverk litet skog så att de kan komma över de svackor där de eljest skulle ha permitterat sina anställda. Det rör sig här om utpräglad landsbygd. När vi går till votering kommer tydligen ett stort antal centerpartister, eller åtminstone så många som är undertecknare av Martin Olssons motion, att avstå från att rösta. Detta om något måste vara ett bevis på att centerpartiet i den här frågan har hamnat alldeles fel. Detta är ytterligt beklagligt för landsbygden och för vår nation.

Fru talman! Den jordförvärvslag som nu gäller trädde i kraft den 1 juli 1979. Den proposition som då behandlades antogs i sina huvuddelar med stor majoritet i riksdagen. Denna jordförvärvslag tog fasta på de jordbrukspolitiska målen enligt 1977 års jordbrukspolitiska beslut, nämligen att främja och bygga upp effektiva och rationella familjejordbruk. Propositionen innebar bl.a. att släktingars rätt att fritt förvärva jordbruksoch skogsfastigheter begränsades till att avse endast överlåtarens make eller avkomlingar. I lagförslaget föreslogs att priskontrollen skulle skärpas och att tillstånd till förvärv skulle vägras om köpeskillingen inte endast obetydligt översteg egendomens värde, med hänsyn tagen till bl.a. dess avkastning — alltså prisprövning, som här har diskuterats tidigare. Vidare innehöll propositionen förslag som innebar att förvärv av mindre lantbruksföretag skall kunna vägras av regionalpolitiska skäl, om företaget behövs för att stärka annat mindre företag eller om det behövs för någon som är bosatt på orten. På senare tid har debatten kommit att handla om att en del fastigheter i strukturrationaliseringssyfte blivit i största laget från arealsynpunkt, på bekostnad av intressenter som vill driva jordoch skogsbruk i mindre omfattning. Röster höjs också för att förbättra möjligheterna till kombinationer av olika slag med jordoch skogsbruk som bas — en möjlighet som i och för sig redan till viss del finns enligt den nuvarande lagstiftningen. Det är mycket möjligt att det finns skäl till en viss kritik av nu gällande lag, men det förekommer också stora variationer vid tillämpningen i de olika länen. Om det än kan finnas brister, är det också angeläget att sträva efter en bättre fastighetsstruktur, vilket också påvisades i strukturutredningens betänkande. Men man får nog också ställa sig frågan om det är sysselsättning eller försörjning som det handlar om och som man skall prioritera. Målsättningen måste vara att även kombinationsföretagen skall lämna en acceptabel försörjning till sina utövare, varför det är angeläget att det ingår en noggrann prövning vid företagsuppbyggnaden. Fru talman! Jordbruksministern kommer inom kort att föreslå regeringen en översyn av jordförvärvslagens tillämpning och effekter. Översynen skall avse såväl jordsom skogsbruket. Vad avser skogsbruket kommer frågor som berör virkesförsörjningen och prisprövningen att ges förtur. Principen att familjejordbruket skall utgöra basen skall även fortsättningsvis gälla. Men det är också viktigt, som utskottet säger i betänkandet, att hänsyn tas för att säkerställa och slå vakt om en levande landsbygd. Här kan de s.k. kombinationsföretagen ha stor betydelse. Möjligheterna att ta till vara kombinationen jordoch skogsbruk med annan sysselsättning liksom möjligheterna att undanta en del små fastigheter från förvärvsprövning bör undersökas. Jordbruksministern har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att snabbt utföra den aviserade översynen. Det har varit en ganska intressant debatt mellan Göthe Knutson och Karl Erik Olsson. Göthe Knutson säger att det har varit en förvirrad debatt, men den blir knappast lättare att förstå efter hans inlägg. Och ett är säkert: Nog vill jag bevara mig för moderaternas inriktning när det gäller jordförvärvslagen. Till Karl Erik Olsson skulle jag vilja säga: Ni behöver inte vara oroliga därför att ni har ställt upp på detta — det kommer säkert att bli ett bra resultat i slutändan. I en gemensam reservation har moderaterna och folkpartiet förordat en parlamentarisk utredning, medan utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater, centern och vpk, ansluter sig till jordbruksministerns förslag om en snabb översyn i stället för en parlamentariskt sammansatt utredning, som med all säkerhet skulle komma att ta betydligt längre tid. Jag yrkar avslag på reservationen och motionerna samt bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande 20.
Fru talman! Oaktat att det förekommit ett visst meningsutbyte med Karl Erik Olsson, kändes det alldeles mot slutet av Åke Selbergs anförande som om jag måste i varje fall försöka lätta på strupgreppet i den våldsamma omfamningen. Var lugn, Karl Erik Olsson, säger Åke Selberg, det blir bra. Det hade varit intressant om Åke Selberg varit vänlig att berika Karl Erik Olssons förhoppningsvis goda nattsömn genom en liten beskrivning av hur ni tänker hantera strukturutredningen. Hur skall det bli i de särskilda strukturområdena, där ni inte tänker lätta på trycket utan där helt enkelt alla förvärv —- även mellan syskon och i den trängre familjekretsen — skall prövas? Hur skall ni ha det där? Kan Åke Selberg trösta Karl Erik Olsson med att tala om hur det skall bli när ni tänker ta ut garantiavgifter, tänker beskatta fastighetsägare oavsett om de har inkomster eller inte? Det är inte bara i största allmänhet en märklig synpunkt, utan innebär också en mycket betydande förändring av den grundläggande principen i skattelagstiftningen, om man beskattar utan inkomst. Försök muntra upp Karl Erik Olsson innan han går till sängs i kväll med att berätta om hur den goda omfamningen skall utformas. Karl Erik Olsson har nämligen i kväll, oaktat han kanske inte avsåg det, visat ett fullkomligt förtroende inför översynen. Han hart.o.m. sagt att förhållandet att det finns olika synsätt bland motionärerna är ett skäl för att ni socialdemokrater skall se över det hela. Friska upp Karl Erik Olsson litet till!
Fru talman! De farhågor som Arne Andersson i Ljung målar upp här behöver man nog inte vara särskilt orolig för. Jag tror inte heller att jag på något sätt behöver omfamna Karl Erik Olsson — han klarar sig säkert själv. Men ett är säkert: Den jordförvärvsprövning som vi har i dag är inte bra, fast den har inte så stora brister att vi behöver göra en total översyn av lagstiftningen. Jag kan också säga att man i flera lantbruksnämnder redan i dag beviljar kombinationsfastigheter och söker olika lösningar vid förvärvstillstånd. Man kombinerar med vitt skilda sysselsättningar. Men om man skulle behöva få en vidare överblick över förhållandena på Prot. 1985/86:147 detta område, skall vi naturligtvis ställa upp bakom det kravet. Det behövs ingen stor parlamentarisk utredning, utan det räcker med en översyn av tillämpningsföreskrifterna och en genomgång av vilka effekter som jordförvärvslagen har haft.
Fru talman! Efter detta fullkomligt genomlysande klarläggande från Åke Selberg vill jag inte utnyttja repliktiden ytterligare. Jag förstår att Karl Erik Olsson nu känner sig lugn.

Fru talman! I och med behandlingen av jordbruksutskottets betänkande nr 20 är det nu tredje gången inom två dagar som jordförvärvslagen är föremål för debatter i kammaren. Vi har tidigare i dag i anslutning till konstitutionsutskottets granskningsbetänkande haft en debatt om jordförvärvslagens tillämpning i vissa fall. I går fördes en interpellationsdebatt, där det visade sig att finansminister Kjell-Olof Feldt och interpellanten Bo Lundgren var tämligen överens om att jordförvärvslagen har allvarliga brister. Vid behandlingen av det nu förevarande betänkandet har debatten huvudsakligen gällt frågan huruvida de brister som finns i lagen och som alla tycks anse föreligger skall elimineras genom en parlamentarisk utredning eller genom en sådan översyn som regeringen har föreslagit. Jag vill bara i all enkelhet påpeka att det också finns andra möjligheter. Det finns en enkel men mera radikal lösning, och det är att man helt enkelt avskaffar jordförvärvslagen. Min partivän Anders Andersson och jag har i motion Jo251 hemställt att riksdagen måtte besluta upphäva jordförvärvslagen. Eftersom denna motion inte har följts upp av någon reservation i utskottet, föreligger inget lagförslag, och det lär då inte vara möjligt för riksdagen att fatta beslut i överensstämmelse med motionsyrkandet. Det är under sådana förhållanden inte heller meningsfullt att yrka bifall till detta. Jag vill dock rekommendera kammarens ledamöter att när frågan om jordförvärvslagen kommer upp till behandling nästa gång söka en lösning i linje med våra förslag i motion 251. Jag är medveten om — och det torde ha framgått av debatten — att de moderata företrädarna i jordbruksutskottet inte delar den uppfattning som Anders Andersson och jag har framfört i vår motion, men jag vill ändå göra denna rekommendation. Den riktar sig således både till mina egna partivänner och till de övriga partiernas företrädare.

Fru talman! I detta betänkande behandlas bl.a. min motion Jo610. Jag skulle emellertid också ha velat att motionen Jo233 hade omnämnts, eftersom den till vissa delar avhandlar just det ärende som är före i det här betänkandet. Jag vill citera några få meningar ur denna motion. Jag förstår efter debatten här i kväll att utskottet kanske inte haft ork att bry sig om alla motioner i ärendet. biologisk-ekologisk odling. De mindre brukningsenheternas större möjligheter att klara en sådan odling skall beaktas vid tillämpningen av jordförvärvslagen och när statliga lånegarantier skall lämnas. Vid försäljning av stora jordbruksfastigheter skall lantbruksnämnderna alltid undersöka om delning av fastigheten lämpligen kan ske. Därvid skall särskilt beaktas värdet för ökad sysselsättning och ökat boende på landsbygden. Vid bedömning av utvecklingsbarhet skall hänsyn tas till om lämplig kombination med annat arbete på eller utanför gården kan ske. Föreligger starka skäl för delning skall förvärvstillstånd endast ges om fastigheten delas. Den biologisk-ekologiska odlingens större möjligheter att klara livsmedelsförsörjningen om landets gränser blir spärrade vid krig eller ekonomiska konflikter skall beaktas. Familjeföretag skall vara bas i svenskt jordbruk men deltidsjordbruk skall kunna accepteras som fullvärdig och bestående driftsform.” Fru talman! Eftersom denna motion inte alls behandlats i betänkandet har jag tagit mig friheten att citera ur den till kammarens protokoll.

Fru talman! Det har sagts att debatten skulle vara förvirrad. Jag tycker emellertid att begreppen klarnar mer och mer efter hand som debatten fortskrider. Jag har anledning att tacka Karl Björzén för hans inlägg. Det bidrar till ett klarläggande av var partiståndpunkterna egentligen finns. Jag är inte på något sätt — och det gäller hela centerpartiet — fullt överens med socialdemokratin när det gäller jordförvärvsärenden. Det har pågått och pågår fortfarande en debatt om dessa, och sannolikt har vårt och kanske även en del andra partiers arbete påverkat socialdemokraterna under våren, så att de nu går in för en översyn som kan leda till en positiv förändring för landsbygden. De inlägg som gjorts under kvällen av representanter för moderata samlingspartiet har delvis skilt sig från den debatt som förevar i jordbruksutskottet. Man har fått klart för sig att moderata samlingspartiet visserligen säger sig värna om de små jordbruken, men att de också värnar om sågverk och juridiska personers förvärv av mark. Det innebär naturligtvis att det finns en tendens till att moderata samlingspartiet kommer att stödja den socialdemokratiska regeringens propåer i kompletteringspropositionen när det gäller att öppna möjligheterna på den kanten, medan vi måste hålla emot. När det gäller att värna landsbygden och dess miljö och befolkning är nog vi i centerpartiet tyvärr alltför ensamma. Men vi är ganska konsekventa.

Fru talman! Det är i så måtto glädjande för jordbruksutskottet att så många av kammarens ledamöter lyssnar på oss, även om jag är väl medveten om att de inte enbart lyssnar för att få en liten lektion om var partilinjerna går i fråga om jordförvärvspolitiken utan kanske mera för att komma ifrån arbetet för i kväll. Låt mig säga till Karl Erik Olsson att det enda omdöme jag kan ge om hans sista inlägg är att det nog var en aning grälsjukt. Vad till att börja med gäller Karl Björzéns inlägg hade han den goda smaken att själv säga att partivän nerna i jordbruksutskottet inte delar hans uppfattning. Vilka partilinjer är det som mot den bakgrunden har kommit fram, Karl Erik Olsson? Det var alltså ett onödigt inlägg på den punkten. Beträffande talet om moderata samlingspartiets inställning till att ge juridiska personer vidgade möjligheter till förvärv vill jag verkligen, precis som Göthe Knutson för en stund sedan, ha besked om var vi har tagit ställning för detta. I kompletteringspropositionen sägs att man inom den nuvarande förvärvslagens ram avser att vidga möjligheterna för förädlare att förvärva skogsmark. Hur kan er misstro, Karl Erik Olsson, beträffande regeringens kloka sätt att sköta detta ha uppstått, när Karl Erik Olsson hela kvällen har pläderat just i denna fråga och sagt att det är bäst att regeringen sköter det här, åt er och åt socialdemokraterna? Varför gnöla över den lilla detaljen som socialdemokraterna ber om, när de enligt er mening i övrigt är kompetenta att sköta hela översynen av förvärvsfrågorna? Folkpartisterna ville vara med och i varje fall bilda någon front. Genom ert sätt att sköta denna fråga har vi inte en sådan möjlighet. Det kommer inte att avges vare sig centerpartistiska, folkpartistiska eller moderata reservationer när översynen blir av. De goda bitar som ni olyckligtvis företrädde i förvärvsutredningen kommer förmodligen att vara med i skrivningen. Det blir bara att vänta litet till, tills ni får ta ställning emot dem. Det kunde ni ha gjort i en parlamentarisk översyn, men den möjligheten avsade ni er. Fru talman! Hela denna diskussion blir märkligare och märkligare.

Fru talman! Jordförvärvslagen behöver ses över. Vi måste få en lag som i högre grad befrämjar boende på landsbygden. Människorna där måste få en bättre service — det är helt enkelt nödvändigt för framtiden. Jag ställer mig bakom en lagstiftning, som ger till resultat att enskilda i allt högre grad får förvärva ett jordbruk där de vill bo, även om fastigheten inte är helt bärkraftig. Det finns många som vill förvärva och bruka en mindre gård, men det har varit svårt att åstadkomma med den lagstiftning som nu finns. Kanhända kunde tillämpningsföreskrifterna och sättet varpå dessa frågor har behandlats ha varit något bättre. Motiven för en människa att köpa sig en mindre gård kan vara olika. Många som är utan arbete finner här en viss möjlighet att försörja sig. Det har här i debatten talats om förslyade gårdar. Det var egentligen av den anledningen som jag begärde ordet. Man frågar sig: Hur har dessa förslyade gårdar uppstått? Jo, bl.a. därför att bolagsförbudslagen slopades. Detta genomdrevs av de andra partierna, helt emot centerns uppfattning. Efter denna beta blev väldigt många gårdar öde och igenslyade. Jag kan peka på en hel del, om ni kommer till Värmland. Det är mycket glädjande att det råder enighet om behovet av en översyn av jordförvärvslagen, så att man ken lätta på bestämmelserna. Det är mycket bra att alla har kommit till denna uppfattning — det är det viktigaste. Det råder däremot oenighet om hur utredningen skall ske, om det skall vara en parlamentarisk kommitté eller inte. Detta är ingen stor fråga! Efter snart 30 år i riksdagen har jag lärt att entusiasmen inte är särskilt stor från vare sig moderater, folkpartister eller socialdemokrater när det gäller det mindre jordbruket och glesbygden. Det har vi bevis för. Vi kan här peka på dels borttagandet av bolagsförbudslagen, dels på regionalpolitiska frågor. Vi kan också peka på stödet till jordbruket i skogslänen, ett ämne som vi får anledning och möjligheter att återkomma till. Sättet varpå översynen genomförs är inte avgörande. Alla partierna behåller förmodligen sin uppfattning, och när förslagen kommer på riksdagens bord får vi igen byta åsikter. Fru talman! Med hänsyn till den lilla betydelse som sättet har på hur översynen sker, kommer jag att avstå från att rösta i voteringen.

Herr talman! I dessa tider, då den socialdemokratiska regeringen ofta pekar på och yvs över den positiva utvecklingen av landets ekonomi, visar allt fler tecken på att socialdemokraterna skändligen misslyckats med att förverkliga målet om en balanserad regional utveckling. Av detta misslyckande drar inte moderata samlingspartiet den slutsatsen att regeringen uppsåtligen driver flyttlasspolitik. Men vi konstaterar att regeringen med sin politik inte lyckas med uppgiften att i detta avseende, trots tider med god ekonomisk utveckling, föra landet mot en mera balanserad utveckling. I det betänkande vi nu diskuterar erkänner utskottsmajoriteten indirekt detta misslyckande. Om slutsatsen blir att det krävs lågkonjunktur och dålig ekonomisk utveckling för att socialdemokraterna skall kunna klara målet om en bättre balanserad regional utveckling, framstår utsikterna för de mer perifera regionerna i landet som tämligen tröstlösa med den socialdemokratiska politiken. Det går inte att klara balansen i en högkonjunktur. Då är frågan — jag har ställt den tidigare i denna kammare: Måste det till en dämpad konjunkturutveckling för att socialdemokraterna skall kunna klara den regionala balansen? Herr talman! Under de senaste åren har vi utan tvivel fått se exempel på växande regionala obalanser. Utvecklingen har i all korthet tagit sig uttryck i snabbare utflyttning av befolkningen från vissa län och särskilt från vissa kommuner. Inflyttningen till Storstockholmsregionen har åter tagit fart. Enligt en nyligen publicerad rapport från industriverket kan i dag alla län uppvisa utflyttningsöverskott gentemot Storstockholmsregionen. Man får gå tillbaka till 1950 och 1960-talen för att redovisa motsvarande dystra siffror för landet i sin helhet. Och det har som vanligt varit människor i 18—40 års ålder som flyttar med sina barn. Det gör situationen utomordentligt allvarlig för dessa regioner. I ett stort antal kommuner och län har andelen personer i produktiv ålder blivit så liten och andelen äldre blivit så stor att det ställs orimliga krav på den yngre generationen för att klara försörjningen av de äldre. Det dystra, herr talman, är — det borde utskottets talesman och även industriministern notera, vilket de säkert gjort — att ingenting tyder på att den politik som utskottsmajoriteten står bakom på något påtagligt sätt skulle ändra på denna utveckling. Ingenting tyder på att utvecklingen mot större regionala obalanser med den politik som nu förs kommer att förändras och brytas. Det är därför utomordentligt anmärkningsvärt att det har varit ett så stort ointresse i utskottet för en reell sakdiskussion om de här frågorna. Alla förslag som förts fram i form av motioner — som alltså inte burit propositionens signum — har nästan sömngångaraktigt avstyrkts. Jag vill påstå att ärendets sakbehandling definitivt inte har gagnats av detta. Så gäller exempelvis förslag från flera partier att kraftigt höja det samlade länsanslaget. Trots ett uppenbart intresse från de tre icke-socialistiska partierna och från vpk samt från ett stort antal socialdemokratiska riksdagsledamöter som tillika är ledamöter i länsstyrelserna i bl.a. Norrlandslänen, har intresset från socialdemokraternas sida inte funnits för att i en sakdiskussion hitta en gemensam plattform. Man kan nog säga att med tanke på den oro för de växande regionala obalanserna som dessa motioner har gett uttryck för är det — jag vill upprepa det — anmärkningsvärt att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten inte har velat diskutera dessa frågor, vilket borde ha avsatt spår i utskottsbetänkandet. Förslaget från de tre icke-socialistiska partierna att i form av en parlamentarisk kommission snabbt och konkret se över dessa frågor har likaså mötts med kallsinnighet. Vi moderater måste ställa oss frågan om det är prestige eller sakskäl som väglett den socialdemokratiska utskottsmajoriteten. Herr talman, jag kommer senare i mitt anförande att återkomma till förslaget om en regionalpolitisk kommission. Jag tror inte att socialdemokraterna uppsåtligen driver en politik som leder till växande obalans — jag vill understryka detta. Därför har vi från moderata samlingspartiet blivit alltmer övertygade om att för att ha någon reell möjlighet att få till stånd en utveckling som präglas av en bättre regional balans måste ett annat totaloch helhetsperspektiv föras in i debatten. Visst kan man erhålla litet bättre sysselsättning i någon enstaka kommun eller kanske några flera med industristöd av det ena eller andra slaget, men i ett större och längre perspektiv bryter inte den typen av tämligen slentrianmässigt industristöd den mera storskaliga utvecklingen mot större regionala obalanser. Jag tycker det är angeläget att framhålla att för att kunna åstadkomma någonting väsentligt bör man analysera hur och varför obalanserna uppkommit och kan förväntas bestå. En slutsats man kan dra av en sådan analys är att regionalpolitik i mera snäv budgetteknisk bemärkelse endast i någon mån har påverkat och framöver kommer att påverka dem. Det är inte första gången dessa tankar förs fram — jag har tidigare vid flera tillfällen pekat på detta. Den tid är förbi då man på ett storstilat sätt kunde påverka den regionala utvecklingen med industristöd. Det är den totala effekten av beslut inom olika politiska områden som blir avgörande. Jag skall ta några exempel, som jag tror är av speciell strategisk betydelse, där jag menar att den socialdemokratiska politiken misslyckats och där en annan typ av politik, t.ex. den som moderata samlingspartiet har fört fram, bättre skulle gagna en regionalt balanserad utveckling. Det är inget tvivel om att beslut inom utbildningssektorns område har varit och fortfarande är av största betydelse. Uppbyggnaden av vårt skolsystem, både grundskola och gymnasieskola, under 1950 och 1960-talen har definitivt inneburit en koncentrationsprocess som hårt har drabbat län med svagt befolkningsunderlag. Den praktiska gymnasiala yrkesutbildningen är ett exempel. Den har, i alla fall under 1960-talet och fram till mitten av 1970-talet, ganska envetet koncentrerats till de utpekade gymnasieorterna. Nu har det blivit en bättring, bl.a. tack vare insatser från den borgerliga regeringens sida, och den nuvarande regeringen har fortsatt på denna mjukare linje. Men det har varit en ganska förödande utveckling för vissa regioner som gått miste om bra gymnasial yrkesutbildning på grund av att man inte varit utpekad som gy-ort. Det är inget tvivel om att exempelvis beslut om regionsjukvårdens specialisering, dimensionering och lokalisering haft en avgörande betydelse för expansionen i ett antal områden i Sverige. Umeå kan tas som ett exempel. Skattepolitiken är ett annat område som varit av central betydelse. Det är inget tvivel om att det nuvarande skattesystemet klart gynnar tvåförsörjarfamiljer och klart misshandlar — jag vill säga det, herr talman — de familjer som under kortare eller längre tid har bara en försörjare utanför hemmet, med en förvärvsinkomst. Den skattepolitiken har på ett utomordentligt sätt försvårat eller omöjliggjort att rekrytera kvalificerad arbetskraft till tätorter med smal arbetsmarknad. Det är märkligt att inte socialdemokraterna, som säkert förstår dessa problem, i utskottet vill diskutera förslag som syftar till att på något sätt se över hur man genom skattesystemet kan få en bättre tingens ordning. Vi kan ta skattepolitikens effekter på företagen. Det är inte första gången som vi diskuterar det. Men det är inget tvivel om att det nuvarande systemet med arvs-, gåvooch förmögenhetsskatt samt skatt på arbetande kapital i småföretag definitivt har drivit fram en utveckling där småföretagen varit tvingade att sälja sig till investmentbolag och andra koncerner. De har sedan, efter att ha stuvat om litet grand bland olika funktioner, flyttat bort kvalificerade.funktioner till huvudkontoren i storstadsregionerna. Kvar står då det solida familjeföretaget som en renodlad produktionsenhet. Arbetsmarknaden på små orter har tunnats ut. Denna utveckling kan inte ha varit främmande för utskottsmajoriteten eller industridepartementet, med industriministern i spetsen. Och jag har en bestämd känsla av att industriministern är mycket medveten om den situationen. Det må väl vara några dunkla fördelningspolitiska motiv som gör att han ändå — när han ser utvecklingen — tvingas att ha kvar ett skattesystem som direkt motverkar syftet med en bättre balanserad regional utveckling. Andra områden som är centrala för den regionala utvecklingen och som inte direkt är kopplade till regionalpolitiken i snäv budgetteknisk bemärkelse är trafikpolitiken, datapolitiken, telepolitiken och jordbrukspolitiken. Med tanke på den diskussion som förs om Norrlandsstödet kan jag markera från moderaterna att vi kommer att göra gällande att just Norrlandsstödet skall föras på regionalpolitikens konto. Vår tanke är att det finns klart regionalpolitiska motiv för att göra större och mer omfattande satsningar på Norrlandsjordbruket. Det är självklart att det även utanför det politiska beslutsfattandet, inom den enskilda sektorn, fattas en lång rad beslut av central betydelse för regionalpolitiken. Inom den offentliga sektorn finns också en annan bit som det kan vara av intresse att se på. Det är de stora penningströmmarna, transfereringarna, inom den offentliga sektorn från staten till kommuner och landsting. Det gäller också socialförsäkringssektorns stora transfereringsströmmar och självfallet även löntagarfondernas kapitalströmmar. Jag har utomordentligt svårt att se att exempelvis löntagarfondernas kapitalströmmar skulle gynna glesbygden och de mindre företagen. Jag vill direkt påstå — det gör de tre borgerliga partierna gemensamt — att systemet med löntagarfonder, oaktat vad man tycker om dem — och det är välkänt vad de borgerliga partierna tycker — fungerar på det sättet att man definitivt dränerar de regioner som man inom regionalpolitiken vill sätta i första hand och gynna. Det motverkar klart ett regionalpolitiskt syfte. Studier visar också att det finns klara tendenser till att systemet för transfereringar mellan stat och kommun missgynnar de mindre, befolkningsglesa kommunerna och gynnar de befolkningsstarka regioner som snabbt har möjligheter att omsätta olika reformer. Transfereringssystemet tenderar alltså att missgynna små kommuner och kommuner i regionalpolitiskt utsatta områden, i direkt konflikt med regionalpolitikens intentioner. På område efter område kan man således, herr talman, peka på att andra politikområden, med den politik som socialdemokraterna för, direkt påverkar och motverkar regionalpolitiska syften. Därför menar vi från moderata samlingspartiet att det är nödvändigt med ett helhetsperspektiv på regionalpolitiken. Det går inte att isolera den i snävt budgetteknisk bemärkelse på det sätt som så länge har skett. Utvecklingen har också, för att snabbt avsluta detta avsnitt, koncentrerats till ett fåtal regioner, Helsingfors-Uppsala, Göteborg, Malmö-Lund, Linköping samt Umeå-Luleå. Främst gäller detta utveckling av system och mjukvara samt dataindustri med koppling till bioteknik. Det finns en motsatt kraft — vissa storföretag kan ibland lägga ut tillverkningsuppdrag på mindre företag och underleverantörer och utnyttja den moderna teknikens kommunikationsmöjligheter — men denna kraft är icke så stark som den andra. Resultatet blir en fortgående koncentrationsprocess. Det innebär växande regionala obalanser, både kvantitativt och kvalitativt. Efter en sådan här genomgång av olika strategiska områden som påverkar den regionala utvecklingen framstår det för oss moderater som tämligen uppenbart att merparten av den regionalpolitiska medelsarsenal som vi under dagen skall debattera och fatta beslut om endast marginellt kan påverka och bryta utvecklingen mot en tilltagande regional obalans. Som framgår av flera reservationer som rör regionalpolitikens mål och inriktning delas denna uppfattning av centerpartiet och folkpartiet. Om man skall döma av de inlägg som industriministern och andra statsråd under senare tid har gjort i dessa frågor, förefaller det som om även socialdemokraterna har börjat ansluta sig till detta synsätt. Logiken kräver att denna växande insikt också tar sig uttryck i någon form av praktisk hantering av frågan. Som framgår av betänkandet har centerpartiet önskemål om en regionalpolitisk utredning. Ett antal socialdemokratiska ledamöter med Arne Nygren som första namn för fram tanken på en regionalpolitisk kommission, som med ett vidare synsätt som utgångspunkt skall redovisa förslag avseende skogslänen. Liknande tankar återfinns i en vpk-motion. Det tre icke-socialistiska partierna har gemensamt fört fram tanken på en regionalpolitisk kommission. Tyvärr, och märkligt nog, har det inte gått att få utskottets socialdemokratiska ledamöter med på några av dessa tankar, trots att socialdemokraterna redovisar att man hyser oro inför utvecklingen. De nöjer sig med att hänvisa till det regionalpolitiska rådet, som industriministern avser att dels förändra sammansättningen av, dels aktivera. Det sistnämnda är faktiskt en bekräftelse på att det har funnits skäl för kritiken mot regeringens sätt att hantera de regionalpolitiska frågorna. Jag kan, herr talman, bara konstatera att det från utskottsmajoritetens sida har varit viktigare att visa lojalitet mot den sittande regeringen än att seriöst diskutera de allvarliga frågor som man i själ och hjärta är djupt oroad av. Som framgår av reservation 7 föreslår vi moderater, tillsammans med centern och folkpartiet, att regeringen tillsätter en regionalpolitisk kommission under statsministerns ledning. Kommissionens uppgifter skulle vara — att öka medvetenheten om de regionala obalansproblemen, — att inspirera till nya och okonventionella åtgärder för att vända utvecklingen, — att behandla de regionala resursfördelningsoch samordningsfrågor som inte ankommer på det regionalpolitiska rådet, — att revidera den hittills förda regionalpolitiken och — att studera och värdera den ekonomiska tillväxtens betydelse för den regionala utvecklingen. Det är angeläget att understryka att denna kommission måste arbeta över ett brett fält samt överväga och lägga fram förslag inom skilda politikområden som påverkar förutsättningarna för den regionala utvecklingen. Kommissionens arbete skall vara tidsbegränsat — inom två år skall den ha slutfört sitt uppdrag. Kommissionen skall ha en bred förankring och vara parlamentariskt sammansatt. För de partier och de grupper av riksdagsmän, inte minst de som tillhör det socialdemokratiska regeringspartiet, som säger sig vara oroade över växande regionala obalanser och tilltagande utflyttning från skogslänen borde det vara ganska naturligt att stödja detta förslag. Om socialdemokraterna avvisar detta mera breda angreppssätt för att råda bot på de regionala obalansproblemen innebär det enligt vår mening att de accepterar utvecklingen med utflyttning från delar av landet och att de på det sättet ställer sig vid sidan om och avsäger sig möjligheten att påverka utvecklingen. Det finns nu skäl för socialdemokraterna att självkritiskt fråga sig: Om vi med vår socialdemokratiska politik i en tid av högkonjunktur misslyckas med att uppnå en balanserad regional utveckling, vari ligger då felet? Jag frågar: Krävs det lågkonjunktur, industriministern och Lars Ulander, för att ni socialdemokrater med er politik skall lyckas häva utvecklingen mot växande obalansproblem? Jag är övertygad om att socialdemokraterna vid litet närmare eftertanke kommer att upptäcka att den förda politiken på ett antal av de politikområden som jag varit inne på missgynnar inte minst skogslänen. Genom att socialdemokraterna så ensidigt satsar på enhetliga kollektiva eller offentliga systemlösningar har kommuner med mindre tätorter och stor andel landsbygdsbefolkning missgynnats. I besparingstider med nedskärningar inom den offentliga sektorn kommer dessa landsdelar att ytterligare drabbas. Här har inte givits utrymme för en alternativ enskild serviceoch tjänstesektor, som ändå i någon mån finns i de mer expansiva regionerna. När den socialdemokratiska indragningspolitiken sveper över landets kommuner och landsting sugs miljardbelopp bort, vilket får till följd en allt sämre service från den offentliga sektorn, utan några alternativ på den enskilda sidan. Förutsättningarna för dessa alternativ har ju socialdemokraterna definitionsmässigt tagit bort, inte minst i de socialdemokratiskt styrda länen. Herr talman! Jag har avsiktligt valt att inte kommentera reservation för reservation. Mina kolleger Ingrid Hemmingsson, Erik Holmkvist och Björn Körlof skall närmare gå in på de avsnitt som rör de regionalpolitiska medlen, glesbygdens särskilda problem, Norrlandsfrågorna samt Bergslagen. Jag hoppas, herr talman, att jag med mitt inlägg gjort det helt klart att vi moderater önskar se en ny inriktning av politiken över hela fältet i syfte att uppnå en mer balanserad regional utveckling. Jag tror uppriktigt att också andra partier önskar se en sådan utveckling. Otvivelaktigt skulle det vara befriande om industriministern eller Lars Ulander — i det här avseendet sätter jag kanske mitt hopp till i första hand industriministern — under debattens gång kunde öppna för en dialog från de utgångspunkter jag talat om, vilket den socialdemokratiska utskottsmajoriteten ej har varit förmögen till. Vågar vi uttrycka den förhoppningen att industriministern på sitt sedvanligt entusiastiska och prestigefria sätt vill ta emot moderata samlingspartiets och kanske även andra partiers öppna hand och erbjudanden i den här frågan? Jag försäkrar, herr talman, att vi från moderata samlingspartiets sida på allt sätt skall hjälpa industriministern att dra upp den socialdemokratiska utskottsmajoriteten ur dess hopplöst nerkörda hjulspår. Avslutningsvis: Många människor följer med intresse dagens debatt om regionalpolitiken. Många socialdemokratiska ledamöter i denna kammare vill snarast se en annan tingens ordning. Många socialdemokratiska landstingsoch kommunalråd, bl.a. i de sju skogslänen, är otåliga och vill se utvecklingen vända. De vill ha en regionalpolitik värd namnet. Ännu fler är de människor som skulle vilja bo kvar i eller flytta hem till trakter där de känner att de har sina rötter. Vi moderater ställer oss då frågan: Vad är det som får den socialdemokratiska utskottsmajoriteten och ytterst den socialdemokratiska regeringen, med industriministern som ansvarig för regionalpolitiken, att tveka när det gäller att handla och att agera över ett bredare fält? Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer som bär moderata ledamöters signum samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.